Herr talman! Göte Jonsson har frågat socialministern om hon är beredd att medverka till att skolhälsovården även i fortsättningen tillåts verka inom ramen för nuvarande ordning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Birgit Hansson har frågat mig om jag är medveten om riskerna för att det elevvårdande arbetet kan bli lidande på den föreslagna omorganisationen. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Skolhälsovården är en verksamhet av största betydelse för eleverna. Den utgör en viktig del av skolans elevvård, och har därigenom ett syfte som är vidare än att bara svara för sjukoch hälsovård. En förutsättning för att skolsköterskor och skolläkare skall kunna uppfylla detta syfte är att de finns i skolan och utgör en naturlig del av skolans vardagsliv. Något skäl att ändra huvudmannaskapet för skolhälsovården finns mot denna bakgrund inte. Det bör därför enligt min mening även i framtiden vara kommunerna som har ansvaret för verksamheten.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på frågan. Jag måste säga att jag är nöjd med svaret. Landstingsförbundet har i sin rapport Primärvård — i vems regi?, som nu bl.a. skall behandlas vid förbundets kongress i Jönköping i nästa vecka, föreslagit att man skall föra över skolhälsovården till landstinget. De enda i Landstingsförbundet som har reserverat sig mot detta förslag är moderaterna. Jag är därför tacksam för att statsrådet Göransson nu har samma uppfattning som vi i denna viktiga grundfråga. Jag vet inte vad det beror på att Landstingsförbundet har väckt denna fråga. Det verkar nästan som om det vore av en överdriven ambition att ha monopol på all hälsooch sjukvård i vårt land. Det är i och för sig inte första gången. Det var ungefär samma turer när det gällde företagshälsovården i ett visst skede. Skolhälsovården är ju sedan gammalt organiserad på det sättet att det är skolan som har ansvaret för denna. Och skolhälsovården fungerar bra. Att det finns brister på vissa håll skall man inte ta som intäkt för att förändra hela detta system. Man skall vara rädd om sådant som fungerar bra och som har gjort det under lång tid. Det finns ingen anledning att ändra på detta. Det här förslaget har väckt stor oro ute bland dem som arbetar inom skolhälsovården. Det har också väckt oro bland elever och föräldrar. Jag ser det, precis som statsrådet, som utomordentligt viktigt att denna verksamhet är integrerad. Vi har väldigt många duktiga sköterskor och läkare som arbetar inom skolhälsovården, och de måste finnas nära eleverna. Jag vill bara ställa en enda kompletterande fråga till statsrådet. Statsrådet säger att förhållandena enligt hans mening inte skall ändras, och jag tror att statsrådet har samrått med departementschefen, som har ansvaret för sjukvårdsfrågorna. Vill statsrådet se till att man även formellt meddelar detta till Landstingsförbundet vid fortsatta förhandlingar?

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Bengt Göransson för svaret på den här frågan. Jag är mycket glad över att vi är överens om vikten av skolsköterskornas arbete och över att de skall få finnas mitt i elevernas vardag. Jag tar detta svar som en garanti för att statsrådet kommer att verka för att det inte blir något av med Landstingsförbundets förslag om en omorganisation.
Herr talman! Göte Jonsson ägnade sig avslutningsvis något åt exegetik, och jag får därför kanske komplettera mitt svar med att säga att eftersom frågor i riksdagen riktas till statsråd, förutsätts dessa uttala sin mening. Det är ju det språkbruk vi har i frågestunderna. Jag måste kontra med att fråga: Var det socialministerns personliga åsikt Göte Jonsson var ute efter, eller var det möjligen en regeringsuppfattning?
Herr talman! Jag har inte kritiserat statsrådet för formuleringen i svaret, utan jag hemställde om att statsrådet och regeringen mycket snabbt skulle se till att också Landstingsförbundet formellt får ett besked om regeringens och statsrådets förnuftiga inställning i den här frågan. Jag förutsätter att man, även om svaret rent formellt avges av statsrådet, har kontakt mellan departementen när det gäller en sådan här fråga, där man har delat huvudmannaskap. För att det inte skall uppstå en situation där Landstingsförbundet för en debatt och vi en annan kan det vara värdefullt om regeringen också formellt meddelar Landstingsförbundet att regeringen har en annan uppfattning än förbundet. Sedan har man givetvis rätt att tycka vad man vill i sakfrågan.
Herr talman! Jag tvingas ändå att på den här punkten vara något formell. Vad Göte Jonsson nu begär är nämligen att regeringen på hans anmodan skall ge ett besked till Landstingsförbundet på en fråga som Landstingsförbundet aldrig har ställt. Regeringen svarar på frågor till de personer, organ och institutioner som ställer frågorna. Jag vidhåller att vi skall fortsätta med det också i det här fallet.

Herr talman! Jag förutsätter att det vid de kontakter som förekommer mellan Landstingsförbundet och regeringen finns skäl också för regeringen att aktualisera frågeställningar när det gäller sådana viktiga problem som de som nu aktualiserats. Det står då givetvis regeringen fritt att ta upp ett sådant här samtal med Landstingsförbundet. Det är det jag har frågat om — jag begär inte att vare sig regeringen eller något statsråd skall överskrida sina formella befogenheter.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat utbildningsministern om han ämnar stimulera att dataskolor för flickor anordnas under sommarlovet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det är angeläget, bl.a. just för att ge flickor lika förutsättningar som pojkar, att skolan kan ge en god undervisning om och med datorer. För denna undervisning är tillgången på datorutrustning och programvara av central betydelse. Regeringen har därför de senaste åren satsat på dessa områden genom bidrag till datorutrustning och åtgärder för att förse skolan med lämplig programvara. Vidare avsätts särskilda medel innevarande budgetår till sommarkurser i teknik för flickor. I flera av dessa kurser ingår dataundervisning. Erfarenheterna från försöksverksamhet med sådana kurser som bedrivits är positiva. Verksamheten bör därför fortsätta, och jag har i årets budgetproposition beräknat medel härför. Jag har i årets budgetproposition också förordat en försöksverksamhet med tillfälliga undervisningsgrupper för endast flickor. Försöksverksamheten bör gälla såväl ämnen som tillvalskurser med en teknisk-naturvetenskaplig inriktning. Om riksdagen inte har något att erinra mot mina förslag avser jag att föreslå regeringen att ge skolöverstyrelsen uppdrag med anledning av detta. Jag vill också erinra om att en arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet arbetar med frågor om datautbildningens framtida inriktning.

Herr talman! Jag tackar Bengt Göransson för svaret. Jag blev litet förskräckt över att vi folkpartister tvingades reservera oss när frågan om specialprogram för datautbildning av kvinnor togs upp i samband med behandlingen av frågor rörande studieförbundens anslag. Det är dock glädjande att Bengt Göransson i alla fall här har uttryckt en annan uppfattning. Det är viktigt att olika myndigheter och ministern har en samsyn — det gäller att inte bara i ord utan också i handling visa på en sådan samsyn. Det krävs en rad åtgärder när det gäller arbetet med att få flickor intresserade av teknik och datorer. Man får alltså ingenting gratis därvidlag. Flickor har få kvinnliga förebilder. Därför behövs det en satsning på kvinnliga lärare i teknikämnena. Arbetsförmedlingarna bör ha en sådan strategi att de medvetet uppmuntrar flickor och kvinnor att ta beredskapsarbeten på teknikområdet. Jag vet att regeringen har föreslagit en rad åtgärder beträffande datorundervisning under sommaren. Förra sommaren genomförde vi i Lund sådan undervisning — med mycket bra resultat. Vi har i år begärt anslag för att kunna fortsätta med vår verksamhet med speciella ”stugor” för flickor. Jag hoppas att Bengt Göransson inte bara är beredd att medverka utan också kommer att medverka till att den här verksamheten får fortsätta.
Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat finansministern om han anser det önskvärt att staten genom löntagarfonderna skaffar sig ett ägarinflytande i den fria pressen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på den frågan. Mitt svar på Gunnar Hökmarks fråga är nej. Jag vill dock samtidigt säga att jag inte anser att det har framkommit något behov av att genom lagstiftning hindra löntagarfondsstyrelserna att, för allmänna pensionsfondens räkning, förvärva aktier i tidningsföretag.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Samtidigt konstaterar jag att svaret är mycket motsägelsefullt. Om statsrådet anser att det inte är önskvärt att tidningar köper sig ägarinflytande i den fria pressen, måste det väl bero på att han ser en fara i detta. Det i sin tur måste rimligtvis innebära att han håller med oss som var kritiska mot löntagarfondernas genomförande och som hävdade att löntagarfonder är ett hot mot den fria pressen och ytterst även mot demokratin. Men då kan man väl inte säga att det inte finns något behov av att genomföra en lagstiftning. Det faktum att en löntagarfond ännu inte har kunnat köpa så pass mycket aktier att den kan bestämma över en tidning minskar ju inte riskerna i detta sammanhang. Även LO har ju gett uttryck för att här föreligger en risk. Det var just därför som man undantog tendensbildande företag. Mot denna bakgrund ber jag statsrådet om ett kompletterande svar på följande fråga: Är anledningen till att statsrådet inte anser det vara önskvärt att löntagarfonderna köper aktier i tidningsföretag att han håller med mig om att det i detta avseende föreligger en risk för demokratin — eller finns det någon annan anledning? Om statsrådet håller med mig om att löntagarfonder är ett hot mot demokratin när de köper aktier i tidningar, hur kan det då komma sig att han inte är beredd att lagstifta? Det är väl i få fall som det är mer meningsfullt att lagstifta än när det gäller att skydda demokratin.
Herr talman! Det är en mycket märklig diskussion när Gunnar Hökmark talar om hot mot demokratin därför att en löntagarfondsstyrelse har placerat upp till 1 20 i ägande i ett företag på börsen. Jag svarade som jag gjorde på Gunnar Hökmarks fråga, därför att det i frågan ligger att det skulle vara ett intresse för löntagarfonderna att skaffa sig ägarinflytande i den fria pressen för att på något sätt påverka denna press. Jag anser inte att en löntagarfond har något intresse av att gå in just i ett opinionsföretag för att skaffa sig ägarinflytande. Jag anser inte heller att det är anstötligt eller felaktigt om en löntagarfond köper aktier på börsen, även om det är i ett tidningsföretag. Man kan ha aktier i ett företag utan att ha något särskilt intresse av att påverka vare sig själva driften eller tidningens utformning i övrigt.
Herr talman! Statsrådet hänvisar till att löntagarfondsinnehavet i detta fall är 1 90. Det må vara — det principiellt viktiga är ju inte hur mycket löntagarfonderna äger i dag. När jag har sagt att löntagarfonder är ett hot mot den fria pressen och demokratin, har jag gjort det därför att de växer och därför att de är utformade så att de verkligen utgör ett hot mot pluralismen i vårt samhälle. Det är intressant att höra vad statsrådet säger i denna fråga. Det som är avgörande och som han måste ta ställning till är om det ligger en risk i att löntagarfonder köper mer än 1 96, kanske 10 eller 40 96. Jag vill i anslutning till denna debatt ha svar på frågan: Anser statsrådet att det är felaktigt att löntagarfonder kan köpa tidningar på detta sätt?
Herr talman! I den lagstiftning som gäller för löntagarfonderna görs det inget undantag för företag i någon speciell bransch. Det är skenhelighet om man blir upprörd över att en löntagarfond äger 1 96 av aktierna i ett börsnoterat företag och talar om hot mot demokratin, när man annars inte för fram någon som helst kritik mot ett ägande i vissa tidningar som är koncentrerat till en enda familj.
Herr talman! Det är inte skenhelighet att vara bekymrad över att en politiskt kontrollerad del av vårt samhälle, nämligen en statlig myndighet, kan köpa aktier i en tidning. Frågan gäller inte om det är 1 eller 10 96, utan detta faktum att ni har infört en lagstiftning som ger en statlig myndighet möjlighet att skaffa sig ägarinflytande i den fria pressen. Det är ett hot mot den fria pressens oberoende. Det finns indirekt ett medhåll i statsrådets svar, men när det gäller konsekvenserna är han inte beredd att erkänna detta faktum.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna är kritiskt mot huvudlinjerna i regeringens ekonomiska politik. Vi har i detta land fått en ökad ojämlikhet, en ökad snedfördelning av inkomster och förmögenheter. Samtidigt med stora reallönesänkningar har många s.k. klipp gjorts, inte minst på fastighetsmarknaden. Man har gjort stora förtjänster på inflation och spekulation och ökad utslagning bland de arbetande, inte minst bland hyresgästerna. En beskattning av ökade realräntor som ett led i bekämpandet av inflationen är som bekant ett av de förslag som vpk nu aktualiserar. Vi har också lagt fram krav på fortsatt allmän räntesänkning. Här kan man notera att vi i dag återigen har fått en sänkning av diskontot — med 0,5 96, en sänkning som enligt vår mening, och tydligen också enligt bl.a. Landsorganisationens, var alltför blygsam. Vi delar Landsorganisationens och andras uppfattning att det finns utrymme för betydligt större sänkningar. Det här är bra för bostadsmarknaden, eftersom det kan innebära lägre produktionskostnader, ökat byggande och framför allt lägre boendekostnader och lägre hyror. Regeringens och utskottsmajoritetens förslag till höjning av de garanterade räntorna från den 1 juli 1986 kommer att innebära att privata fastighetsägare ånyo kommer att göra stora vinster, eftersom de får jämföra hyran med allmännyttan. De kommer att kunna fortsätta att tillgodogöra sig oförtjänta vinster av de kostnadsökningar som i första hand drabbar allmännyttan. Förslaget om upptrappningen av den garanterade räntan fr.o.m. den 1 juli är en utmaning mot vanliga bostadskonsumenter-hyresgäster i ett läge där bostadspolitiska och sociala skäl i stället motiverar ökade samhällsinsatser för att begränsa och pressa ned boendekostnaderna. Förslagen innebär hyreshöjningar av storleksordningen 80-100 kr. i månaden för många hyresgäster. Till detta kommer ordinarie höjningar i samma storleksordning från januari 1986. För löntagarna och hyresgästerna är det helt oförståeligt att de återigen skall vara med om nya stora uppoffringar, nu i form av en viss indragning av samhällets bostadsstöd, för att minska budgetunderskottet. Jag har redan nämnt att det har skett en räntesänkning, som meddelats i dag, och efter det att budgetpropositionen lades på riksdagens bord har diskontot som bekant redan tidigare sänkts två gånger, vardera gången med 1 20. Detta innebär att betydande budgetbesparingar redan har gjorts och kommer att göras. Genom de räntesänkningar som har skett sparar staten årligen ca 2 miljarder kronor, dvs. tre gånger mera än vad man vill ta ut genom att höja och trappa upp de garanterade räntorna. Den hyreshöjning som skulle bli resultatet av en upptrappning av de garanterade räntorna från den 1 juli i år är alltså, herr talman, helt onödig. Någon höjning av de garanterade räntorna behövs inte av det skäl som har anförts i budgetpropositionen. Många sakskäl talar för att förslaget om extra upptrappning av den garanterade räntan inte bör genomföras. Vpk har i sin partimotion om bostadspolitiken anfört en rad skäl till att en försämring av det statliga bostadsstödet inte bör ske. Det har blivit en betydande försämring för bostadskonsumenterna-hyresgästerna i vårt samhälle. Bostadssubventionerna är nu ca 15 90 lägre än 1981 och ca 20 90 lägre än 1983, räknat i fast penningvärde. Staten har under senare år i reala termer sparat in närmare 7 miljarder kronor på bostadssektorn, och det borde räcka. Ett minimum borde ha varit att hela besparingseffekten av bostadslåneräntehöjningen och räntegarantihöjningen, tillsammans ca 1,1 miljarder kronor, hade gått till förbättring av exempelvis bostadsbidragen. Den höjning av bostadsbidragen som riksdagen beslutade nyligen kompenserar ju inte ens den urholkning och de reella försämringar som hushållen har fått vidkännas. Socialt acceptabla hyror och rättvisa i boendet förutsätter bl.a. en viss omfördelning av samhällets bostadsstöd, från den privata ägarsektorn till de allmännyttiga hyreshusen.

Herr talman! Bostadsbyggandet har minskat kraftigt. Antalet färdigställda lägenheter blir allt färre. För flerfamiljshus råder på många orter i praktiken ett totalt byggstopp. Byggmaterialkostnaderna har ökat mycket kraftigt liksom själva byggkostnaderna. Kommunala skatter och avgifter har ökat och underhållstjänsten har blivit allt dyrare. De allmännyttiga bostadsföretagen med sitt sociala ansvar och därmed följande högre kostnader får en allt svårare situation. Den öppha bostadsbristen har kommit tillbaka. En stor del av de större kommunerna i landet redovisar viss bostadsbrist. Bostadsmiljöerna i många flerfamiljshusområden är fortfarande mycket undermåliga, och de ekonomiska orättvisorna mellan olika boendeformer med bl.a. stora ränteavdrag för privata fastigheter och villor kvarstår. Bristerna, orättvisorna och de ständiga hyreshöjningarna slår hårdast mot den som har minst bärkraft. En ökad åtskillnad mellan människor och en social isolering följer i de ökade bostadskostnadernas spår. Många hyresgäster ser nu inte någon möjlighet att klara ytterligare höjningar. Pengarna räcker helt enkelt inte till. Hyrorna i nyproduktionen är som bekant i dag så höga att många barnfamiljer inte kan klara hyran i en tillräckligt stor bostad. För ungdomar med låga inkomster är hyrorna oöverkomliga. Man måste vara mycket uppmärksam på att inte utrymmesoch utrustningsstandarden minskas så att bostadens funktion försämras för barnfamiljer, handikappade och äldre människor. De lägenheter som skall byggas måste tillgodose olika hushålls behov. Mindre lägenheter för ungdomar, och även stora lägenheter för barnfamiljernas behov, måste byggas i större omfattning. Inriktningen av byggandet måste i huvudsak vara att producera lägenheter för uthyrning i olika hustyper med kommunalt ägande och förvaltning. Den ökade ombyggnadsverksamhet som skett är bra om man bortser ifrån de onödiga ombyggnader som sker. Jag skall återkomma till det. Men det ökar ju inte antalet disponibla lägenheter. Tvärtom blir det en viss minskning efter sanering och ombyggnad av äldre hus som ofta har många små lägenheter. Bostadsbyggandet måste nu få bättre fart igen. Hundratusentals barnfamiljer är trångbodda. I Storstockholmsområdet står ca 150 000 människor i bostadskö, och ungefär hälften utav dem saknar en egen bostad. Ungdomarna får inga egna bostäder. Den traditionella bostadspolitiken som förts under efterkrigstiden, med starka sociala inslag, har i stort sett raserats. Den politiken gick ut på att skaffa arbetarklassen bra bostäder, den gick ut på att inga grupper skulle gynnas på andras bekostnad och på att behovet av bostäder skulle styra byggande och bostadsförmedling. Den har nu gått över till något av sin motsats. Marknadsanpassningen av bostadspolitiken måste brytas och samhällsinflytandet över bostadssektorn öka. Den sociala bostadspolitiken har under senare år urholkats, och marknadskrafterna har fått betydligt större inflytande. Stora omfördelningar har skett till följd av inflation och brister i finansieringsoch skattesystemet. Herr talman! Av vad jag nu har sagt framgår det att vi från vpk:s sida menar att den nuvarande bostadspolitiken är minst sagt dålig och att den måste ersättas med en annan, bättre eller ny bostadspolitik som återger bostadspolitiken en klar social inriktning. Det första steget i en sådan politik måste bestå i att sätta stopp för nya höjningar av boendekostnaderna.

Produktion och fördelning av bostäder måste styras av helt andra faktorer än den kapitalistiska marknadens okontrollerbara mekanismer. Den marknadsekonomiska efterfrågan måste ersättas med en bedömning av det verkliga sociala behovet av bostäder där olika boendeformer har sin givna plats. Vpk har även i tidigare sammanhang föreslagit ett statligt stöd till allmännyttan i form av ränteoch amorteringsfria lån. Behovet av ett sådant stöd kvarstår även om ROT-lån/ombyggnadslån finns. Sådana ränteoch amorteringsfria lån kan exempelvis utformas på ett sätt som innebär att de allmännyttiga bostadsföretagen erhåller sådana lån av en storleksordning som motsvarar de hyreshöjningsbehov som finns efter förhandlingar mellan bostadsföretagen och hyresgästföreningen. De kommunala bostadsföretagen driver fastighetsförvaltning av sociala skäl och inte av vinstskäl. Vpk slår vakt om de allmännyttiga och kooperativa bostadsföretagen som nödvändiga instrument för en social bostadspolitik. Utvecklingen inom HSB och Riksbyggen är oroande i storstadsregionerna, med de stora överlåtelsevärdena på bostadsrätter. Vi anser att nya statliga subventioner tills vidare bara borde ges till allmännyttiga bostadsföretag. De allmännyttiga bostadsföretagen skall ta sitt sociala ansvar, men det innebär att de får mycket stora kostnader som privata bostadsföretag och fastighetsägare generellt sett inte har. Då det gäller ungdomarnas bostadssituation är det oroande att allt fler av dem tvingas bo kvar i eller flytta tillbaka till föräldrahemmet trots att de både behöver och vill ha en egen bostad. Det här beror i huvudsak på ett alltför lågt bostadsbyggande och de kraftigt ökade hyrorna framför allt i nyproduktion. Genom minskat statligt stöd, genom att man låter produktionskostnader och hyror fortsätta att öka, skulle man naturligtvis minska efterfrågan i viss utsträckning. Men det är ingen lösning på problemet. Det är en lösning som visserligen har borgerliga förespråkare, framför allt i det moderata samlingspartiet och numera även i folkpartiet, men en sådan lösning kan och får inte accepteras, och den är oförenlig med en bostadspolitik med social inriktning. Det har som bekant förekommit, och förekommer, en omfattande debatt med utgångspunkt i erfarenheter som man har av olika s.k. ROT-åtgärder. Kritiken gäller att man har satsat på åtgärder som i själva verket är av karaktären sedan en lång tid tillbaka eftersatt underhåll. Den kritik som anförs är ganska allmängiltig för olika delar av landet. Vi har i två olika motioner tagit upp det här problemet och där framhållit, att de program som antogs av riksdagen inte har fått de avsedda effekterna på alla områden. Avsikten att varsamt förbättra icke moderna bostäder och säkra underhållet av bostäder, öka tillgängligheten och energisparandet och rädda sysselsättningen inom byggsektorn har inte till alla delar fullföljts. På flera områden har ROT-programmet fått så skadliga effekter att man nu snabbt måste vidta åtgärder för att förhindra dem. Den skada ROT-programmet åstadkommer i sin nuvarande utformning sammanhänger med att i synnerhet ägare av privata hyreshus kan göra stora vinster på att genomföra totalrenoveringar av fullt moderna hus, där behov av visst underhåll föreligger. Här måste det bli en ändring, menar vi från vpk. Vi anser att det behövs ett förtydligande av villkoren för hyresnämndernas tillstånd till ombyggnad av fastigheter. Det borde inte få förekomma att man lämnar tillstånd mot hyresgästorganisationens veto. De fastighetsekonomiska skäl som åberopas i detta sammanhang borde inte utan vidare godtas som s.k. särskilda skäl. Vi har också pekat på att det måste komma till en översyn av villkoren för finansiering av underhåll och ombyggnad. Herr talman! Till sist ett par kommentarer till borgerliga reservationer till utskottsbetänkandet. Vid en jämförelse med förra året finner man att de borgerliga partierna står kvar ungefär vid tidigare positioner. Det har också understrukits i tidigare inlägg i kammaren. Men man kan också notera att folkpartiet fortsätter sin vandring åt höger och nu tävlar med moderaterna om att snabbast möjligt rasera det som finns kvar av en social bostadspolitik. Folkpartiet har i vissa fall gått längre än moderaterna i sin strävan att minska samhällsstödet till bostadssektorn och till de hushåll som bäst behöver sådant stöd. Det kan man se på flera punkter i det betänkande som vi nu behandlar. Ett exempel på detta är då folkpartiet i sin reservation 16 vill ha en ytterligare extra upptrappning av de garanterade räntorna, utöver vad regeringen och s-c-majoriteten i utskottet föreslår. Moderaterna däremot går emot den extra upptrappningen liksom vpk. De flesta av de borgerliga reservationerna skulle, om de bifölls, innebära försämringar för bostadskonsumenterna i form av högre hyror och bostadskostnader. De flesta har också det gemensamt att ett bifall skulle innebära en ökad privatisering, ett ökat utrymme för de s.k. fria marknadskrafterna. Det skulle innebära ett steg på väg mot minskat samhällsinflytande och samhällsstöd till förmån för en fri marknad, och det skulle ytterligare försvåra en bostadspolitik med social inriktning och ett socialt innehåll. Den försiktighet då det gällde dessa frågor som man från borgerligt håll visade i fjolårets valrörelse — där man fick kalla fötter på sluttampen och i debatterna började ta avstånd från sådant som fanns dokumenterat här i riksdagsmotioner — har man nu släppt. Nu är det fritt fram igen för talet om fria marknadshyror, minskat samhällsinflytande, minskat samhällsstöd till bostadssubventioner osv. Man har nu återigen börjat tala mer klartext. Herr talman! Jag tycker att det här är illavarslande. Under senare år har det gradvis skett en förskjutning från ett läge, där vi i riksdagen kunde notera att det på många stora och avgörande punkter fanns en bred samstämmighet mellan alla partierna utom moderaterna. Men sedan har i vart fall folkpartiet klart förflyttat sina positioner höger ut. Folkpartiet slåss nu, som jag förut sade, med moderaterna om den mest reaktionära bostadspolitiken. Det här är att beklaga, men det är också en fingervisning om att man från alla håll — från samhällets sida, från arbetarrörelsen, från fackföreningsrörelsen, från hyresgästorganisationer, från aktiva människor — måste slå vakt om och värna viktiga intressen då det gäller rätten till en bra bostad. Bostaden måste fortsättningsvis få vara en social rättighet. Den får inte utlämnas till de fria marknadskrafternas spel. Jag ber att få yrka bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Tore Claeson tog upp riksbanksfullmäktiges beslut om att sänka räntan i dag. Det beslutet innebär sänkta kostnader för många boende. Det är dessutom ytterligare ett bevis för att regeringens ekonomiska politik är framgångsrik och att vi är på rätt väg, vilket på sikt kommer att ha stor betydelse även för bostadspolitiken. Det betänkande om anslag till bostadsförsörjningen som vi nu behandlar präglas liksom tidigare betänkanden i den frågan av stor oenighet, om man mäter i antalet avgivna reservationer. Jag håller med Tore Claeson om att det finns en tendens hos de borgerliga partierna, framför allt folkpartiet, att gå mer och mer åt höger. Det har avgivits inte mindre än 68 reservationer mot utskottets hemställan, som omfattar 77 moment. Av dessa reservationer har moderata samlingspartiets representanter i utskottet ensamma eller i förening med de båda andra borgerliga partierna svarat för 32 stycken, folkpartiet för 25 och centern 22. I detta anförande kommer jag att behandla utskottets hemställan under momenten 149, vilket motsvarar reservationerna 142. Britta Sundin kommer att behandla frågan om de äldres boende och Berit Bölander frågan om ungdomars boende. Magnus Persson kommer att behandla övriga delar av betänkandet. Som jag anförde inledningsvis, har till betänkandet fogats ett stort antal reservationer. Jag har litet svårt att förstå att reservanterna just i år har funnit anledning att i så många olika frågor ge uttryck åt sitt missnöje med bostadspolitiken. Som bekant är avsikten att riksdagen under hösten i år skall föreläggas en proposition om en ny bostadspolitik inkl. ett nytt bostadsfinansieringssystem. Det måste väl då anses naturligt att inte nu — cirka ett halvt år innan riksdagen föreläggs en proposition om bostadspolitiken — företa några mera genomgripande ändringar i nuvarande system. Kanske grundas oppositionens reservationslusta mera på en önskan att synas och höras i bostadsdebatten än på en verklig önskan om förändringar just nu. Det brukar ju annars vara en vanlig ordning här i riksdagen att man avvaktar ett regeringsförslag som ligger nära i tiden. Innan jag kommenterar den del av utskottets betänkande som fallit på min lott vill jag helt kort erinra om att bostadssektorn under de senaste 15 åren genomgått betydande förändringar. Sålunda har nybyggnationen minskat och ersatts av en betydande ombyggnadsverksamhet och av underhåll av det befintliga bostadsbeståndet. Vi har gått från förnyelse till förvaltning. En annan faktor som är viktig att erinra om är att samhällets stöd till bostadssektorn i form av bostadsbidrag, räntebidrag och skattesubventioner till egnahemsägare uppvisar en betydande ökning sedan slutet av 1970-talet. År 1979 uppgick stödet till 15 miljarder kronor. År 1985 uppgick det till 31 miljarder kronor, dvs. mer än en fördubbling hittills under 1980-talet. 1970-talets nybyggnation har sålunda delvis bytts mot ombyggnadsverksamhet. Detta för mig in på Tore Claesons reservation 1 till utskottets betänkande. I den vpk-motion som är grund för reservationen anförs att ett mål om 50 000 nya lägenheter per år och en ombyggnad om minst 25 000 lägenheter bör sättas upp. Utskottet finner det föga meningsfullt att i ett skede då varken nyeller ombyggandet begränsas av några ramar sätta upp ett mål uttryckt i antalet lägenheter.

Denna ordning bör enligt vår mening bestå. Riksdagen bör sålunda inte genom uttalanden påverka de kommunala bedömningarna i denna fråga. Jag yrkar sålunda bifall till reservation 2 och avslag på utskottets hemställan. I reservation 3 begär även vpk lagändringar beträffande bostadsbyggandets fördelning på upplåtelseformer. Jag yrkar avslag även på den reservationen. Det bör dock noteras att medan moderaterna, folkpartiet och centern talar för en större andel bostadsrätter i beståndet pläderar vpk för en ökad andel hyresrätter. Det finns enligt min uppfattning dock skäl att avvakta bl.a. resultatet av beredningen av bostadskommitténs betänkande. Jag går nu över till finansieringen av bostadslångivningen. Sedan halvårsskiftet 1985 gäller att statens bostadsfinansieringsaktiebolag tillhandahåller erforderliga medel för de flesta typer av bostadslån. I praktiken svarar dock bostadsverket för låneprövning och låneförvaltning. Den nya ordningen fungerar bra. De borgerliga partierna har flera gånger motionerat om att den nu beskrivna ordningen inte skulle genomföras och nu när den genomförts att den skulle avskaffas. Jag vill bara erinra om att bostadsverket i sin lånehantering och förvaltning är minst lika effektivt som bottenlåneinstituten. Att så är fallet undersöktes inför övergången av en särskild utredning. Jag förmodar att de borgerliga partiernas kvarhållande vid gamla ståndpunkter inte så mycket beror på en verklig vilja att slå sönder nu gällande ordning utan mera är ett uttryck för en oförmåga att inse att de sedan halvårsskiftet 1985 gällande rutinerna i huvudsak fungerat väl. Jag yrkar avslag på reservation 6. Genom ordförandens utslagsröst har vi socialdemokrater kommit att bli reservanter i frågan om statlig totalfinansiering — också det en årligen återkommande fråga i bostadsdebatten. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 7, och jag vill anföra att vi reservanter anser att beredningen av bostadskommitténs betänkande bör avvaktas liksom att ytterligare erfarenheter bör vinnas av den nya finansieringsordning jag nyss beskrev. Eftersom reservation 7 inte låter sig förenas med reservation 8 yrkar jag avslag på den reservationen. Centerpartiet har under ett antal år drivit frågan om förtida inlösen av bostadslån. Riksdagen har på förslag av dåvarande civilutskottet begärt en utredning i frågan. Denna utredning presenteras i budgetpropositionen. Emellertid förhåller det sig numera så, att genom det gällande ränteläget, som också förstärks genom dagens beslut i riksbanken, pågår s.k. spontan inlösen av statliga bostadslån, utan någon morot från staten. Det kan då inte anses vara särskilt framsynt av statsmakterna att genom någon form av rabatter e. d. gå in i den pågående inlösenverksamheten. Jag yrkar därför avslag på reservation 9, i vilken centern begär statliga insatser för förtida inlösen av bostadslån. För övrigt bör erinras om att regeringen i februari i år bemyndigat bostadsstyrelsen att besluta om förtida inlösen av bl.a. tomträttslån, markförvärvslån och samtliga lokallån. Som kompensation för att medverka till denna förtida inlösen efterger staten ett belopp motsvarande 4 96 av lånets kapitalbelopp om låntagaren är en kommun. Utan att närmare gå in på vad som anförts om avskaffande av förvärvslånen och räntelånen och eftergifter av sådana lån yrkar jag avslag på reservationerna 10, 11 och 21. Jag hänvisar till utskottets skrivningar. Jag nämnde inledningsvis att beredningen av bostadskommitténs betänkande pågår i regeringskansliet med sikte på riksdagsbeslut i höst och att det mot denna bakgrund inte nu är särskilt meningsfullt att ta upp en diskussion om finansieringssystemet. Det har emellertid inte hindrat de borgerliga partierna att motionera i frågan. Moderaterna för fram sitt från tidigare år av de övriga partierna starkt kritiserade förslag. Ett genomförande av detta förslag skulle, som utskottet ingående redogjorde för förra året, innebära stora kostnadsökningar för de boende. Folkpartiet vill ha ett bostadsfinansieringssystem som bättre fördelar kapitalkostnader över tiden och som inom några år skulle göra det möjligt att minska bostadssubventionerna med 4-6 miljarder kronor. Centerpartiet, slutligen, förordar ett räntelånesystem som beräknas ge en årlig besparing om drygt 1 miljard kronor. Jag har, uppriktigt sagt, svårt att förstå att dessa förslag har lagts fram nu mot bakgrund av pågående beredningsarbete. Vissa av motionsförslagen kommer att ingå i detta arbete. Jag yrkar avslag på reservationerna 12, 13 och 14. I budgetpropositionen föreslås extra upptrappning av de garanterade räntorna för hyresoch bostadsrättshus färdigställda 1958-1978 och för egnahem färdigställda 1975-1978. Utskottets socialdemokrater och centerpartister accepterar regeringens förslag, som beräknas minska utgifterna för räntebidragen med ca 600 milj.kr. per helår. Moderaterna och vpk vill inte gå med på några extra upptrappningar, medan folkpartiet genom extra upptrappningar även för hus färdigbyggda åren 1979 och 1980 vill minska räntebidragsanslaget med ytterligare 300 milj.kr. per helår. Moderaterna hänvisar till sin nyss behandlade motion om räntebidragets utformning, och vpk anser att framför allt hyresgästerna under de senaste åren fått så höga hyror att några extra upptrappningar inte bör genomföras. Det finns, enligt mitt förmenande, anledning att noga följa utvecklingen på hyresmarknaden och konsekvenserna av dessa förslag. Utskottsmajoriteten anser dock att regeringsförslaget kan accepteras, något som innebär avslag på reservationerna 15, 16 och 17. Majoriteten avstyrker också ändringarna i räntebidragssystemet på grund av införande av fastighetsskatten. Frågan om skatten behandlas av skatteutskottet. Jag utgår från att skatten kommer att behållas och därmed ändringarna i räntebidragssystemet. Jag yrkar avslag på reservation 18. Slutligen avstyrker utskottet motioner, i vilka yrkas att räntebidrag som utgått enligt äldre regler, dvs. för hus färdigställda före 1974, avvecklas. Mot bakgrund av att just dessa fastigheter fått extra upptrappningar anser utskottet att det inte kan anses motiverat att nu helt avveckla räntebidragen för dessa årgångar. Jag yrkar avslag på reservationerna 19 och 20. I ett avsnitt behandlar utskottet den produktionskostnadsanpassade belåningen. Den s.k. pk-belåningen är en schabloniserad beräkningsmetod för beräkning av bostadslån. Med anledning av den senaste tidens byggkostnadsutveckling med ökade produktionskostnader som följd föreslås i proposition 95 bl.a. att räntebidraget för projekt med en överkostnad om högst 10 96 bestäms som hittills. För projekt med överkostnader mellan 110 och 125 9 skall räntebidrag motsvarande halva räntekostnaden medges beträffande hyresoch bostadsrättshus. För gruppbyggda egnahem beviljas räntebidrag fullt ut om överkostnaden är högst 10 9e. De äldre reglerna bör enligt utskottets uppfattning alternativt gälla så, att till det kommunala förmedlingsorganet före den 13 februari 1986 inkomna ansökningarna skall kunna behandlas enligt dessa äldre regler, om lånesökande så begär. Utskottet tillstyrker sålunda proposition 95 utom i vad avser ikraftträdandet — en fråga som jag redan berört. Jag avstyrker samtliga motioner om variationer på regeringens förslag. Detta innebär avslag på reservationerna 221t.0.m. 28. Centerpartiet är tveksamt till ett förslag i budgetpropositionen om att kommunerna skall få avgöra när ett varaktigt behov enligt bostadsfinansieringen skall anses föreligga. Denna tvekan delas inte av utskottsmajoriteten. Jag yrkar avslag på reservation 29 liksom på centerns reservation 30 om att kostnader för eget arbete inte skall få räknas in vid ombyggnad av flerbostadshus samt på reservation 31, i vilken centern förordar att det kommunala inflytandet i bostadsrättsförening helt skall avvecklas. Riksdagen beslöt förra året öka lånetillägget för konstnärlig utsmyckning. I en motion och i reservation 35 begär vpk ytterligare förbättringar efter knappt ett år med de nuvarande reglerna. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning härtill. I reservationerna 36 och 37 yrkar den samlade borgerligheten att de av den socialdemokratiska regeringen omedelbart efter 1982 års val införda hyresrabatterna och hyresförlustgarantilånen skall avskaffas. Utskottet anser att dessa relativt tidsbegränsade åtaganden skall fullföljas av statsmakterna. I några motioner och i reservationerna 39 t.o.m. 42 tas upp frågor som närmast rör utvärderingen av det s.k. ROT-programmet. I reservationerna 39 och 40 yrkas att ökad hänsyn i samband med ombyggnader bör tas, så att s.k. varsam upprustning i större utsträckning blir möjlig. I reservationerna 41 och 42 begärs att ROT-programmet utvidgas. Utskottet avstyrker samtliga de motioner som ligger till grund för reservationerna med motiveringen att riksdagen hösten 1986 kommer att föreläggas en utvärdering av programmet. Herr talman! För oss socialdemokrater är bostadsfrågan en av våra viktigaste frågor. Vårt mål är att alla människor skall ha tillgång till en bra bostad till rimliga kostnader. Vi vill ha ett jämlikt och integrerat boende. Därför är vi oroade av framför allt utvecklingen i Helsingfors, där spekulationen i boendet ökar i rasande fart. Denna spekulation leder till segregation och ojämlikhet i boendet, något som är helt oacceptabelt. Orsakerna är naturligtvis flera och kan inte bekämpas enbart med bostadspolitiska medel. Herr talman! Som jag nämnde inledningsvis har vi socialdemokrater gjort en uppdelning av betänkandet 13. För att emellertid inga yrkanden skall utelämnas yrkar jag redan nu bifall till utskottets hemställan utom såvitt avser mom. 2, där jag yrkar bifall till reservation 2. Såvitt avser mom. 7 yrkar jag bifall till den motivering som finns i reservation 7. I övrigt yrkar jag alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi i folkpartiet tycker att även om räntorna är sjunkande är det viktigt att försöka spara på statens utgifter vad gäller bostadssubventionerna. Vi deklarerade detta i fjolårets valrörelse. Vi tycker att det är en riktig och nödvändig politik. Om man menar allvar med att långsiktigt komma till rätta med statens utgifter, måste man visa detta i handling i den praktiska politiken. Även om det inte alltid är populärt, är det ärligt att redovisa för väljarna vilken politik man tycker är nödvändig. Den stora skillnaden mellan folkpartiet och socialdemokraterna i det här fallet kanske är att vi redovisade i valrörelsen och före valet att vi tycker att det är nödvändigt att minska bostadssubventionerna. Socialdemokraterna gjorde inte det, men i dag föreslår de riksdagen att minska bostadssubventionerna med 600 milj.kr., vilket innebär 9 kr./m? i hyreshöjning. Folkpartiet har ansett att man bör gå längre. Vårt förslag, ytterligare 300 milj.kr., innebär att hyreshöjningen blir 14 kr./m?. Vi redovisade före valet vilken politik vi tycker är nödvändig, och vi står för den även om det inte är populärt. Maj-Lis Landberg har vidare förutskickat att bostadskommittén håller på att diskutera förslaget hur den framtida bostadsfinansieringen skall läggas upp. Vi får väl se var socialdemokraterna hamnar i den diskussionen.

Herr talman! Jag vänder mig till Maj-Lis Landberg och vill bemöta hennes inlägg, först beträffande räntesänkningen. Maj-Lis Landberg säger att räntesänkningen på sikt kommer att ha betydelse för bostadspolitiken. Ja, visst kommer den att ha det. På sikt kommer den också att ha betydelse för hyresgästerna, om det är så att ränteläget kommer att bestå. Men det är faktiskt på det sättet att villaägare och privata fastighetsägare redan har tjänat åtskilliga miljoner på den utveckling som har varit. Vad vi från vpk:s sida efterlyser är alltså åtgärder som också kan komma hyresgästerna till del i det här sammanhanget, dvs. hyressänkande åtgärder. Staten sparar på ett budgetår ca 2 miljarder kronor i minskade utgifter för räntebidrag genom de räntesänkningar som har genomförts i år. Det vore väl rimligt att kanalisera ett stöd till hyressektorn som åtminstone var av samma storleksordning som det som nu föreslås, och som riksdagen väl tyvärr kommer att besluta om, att trappa upp den garanterade räntan med 600 milj.kr. Menar ni att det skall fungera på samma sätt här som då det gäller exempelvis sänkta oljepriser? De har mer än halverats sedan årsskiftet, men hyresgästerna har generellt sett inte haft någon nytta av det. De har hela tiden fått betala höjda hyror på grund av höjda oljepriser. Så fort det kommit signaler om höjda råoljepriser på världsmarknaden har hyrorna gått upp. Men när vi nu faktiskt under ett kvartal haft sänkningar hela tiden, då får hyresgästerna ingenting. Det är likadant här — det är tydligen inte meningen att sänkningarna skall komma hyresgästerna till del förrän på sikt. Men det finns en stor opinion bland landets hyresgäster som tagit sig uttryck i tiotusentals namnunderskrifter som lämnats över i olika sammanhang till beslutsfattare och vid uppvaktningar till regeringen, till bostadsutskottet och på annat sätt. Vi skall komma ihåg att det är en sund reaktion från hyresgästernas sida, när de inte får del av de förbättringar i samhällsekonomin som bl.a. tar sig uttryck i dessa räntesänkningar. Det är också sådana ändringar som vi efterlyser från vpk:s sida.

Herr talman! Maj-Lis Landberg var en aning upprörd över att det var så många reservationer fogade till betänkandet i år, speciellt eftersom — som hon säger — vi snart förväntar oss en stor proposition med anledning av bostadskommitténs betänkande. Men de propositioner som behandlas i betänkandet har kanske så pass stora brister enligt utskottets olika ledamöter att dessa reservationer behövs för att markera de åsikter som man har i de frågor som tas upp. Dessutom vet vi att bostadskommittén var oerhört splittrad i sitt betänkande, med mängder av reservationer och särskilda yttranden. Betänkandet är nu ute på remiss, och vi vet utifrån landet att det finns mycket stora åsiktsskiljaktigheter beträffande vad kommittén föreslår. Därför kan man inte som ledamot i riksdagen bara vänta på att någonting skall komma från regeringen. Som jag sade i inledningsanförandet har det gått över tre år med Hans Gustafsson som bostadsminister utan att regeringen praktiskt taget gjort någonting. Också han har gjort som Maj-Lis Landberg gör — hänvisat till en kommitté. Herr talman! När Maj-Lis Landberg försöker beskriva socialdemokraternas syn på bostadsrätter hänvisar hon till att kommunerna har ett ansvar för bostadsförsörjningen. Hon tycker att den ordningen bör bestå. Men det gäller inte detta nu, utan här handlar det om en lagstiftning som hindrar och försvårar för människorna att välja bostadsrätt och som går emot förslag från moderata samlingspartiet, folkpartiet och centern. Kommunerna kan inte rätta till era misstag på denna punkt, utan det måste vi göra här i kammaren, och där har utskottet med ordförandens utslagsröst tillstyrkt våra yrkanden. Vi hoppas naturligtvis att kammaren kommer att bifalla dem om en stund. Herr talman! Beträffande beräkningarna av räntebidragen vill jag säga att Maj-Lis Landberg är illa ute. Hon har suttit i bostadskommittén och där föreslagit besparingar på 4 miljarder per år på just räntebidragen. Då är inte våra besparingar på 1,4 miljarder stora — de är betydligt mindre. Att ni sedan erbjuder lån är en annan sak. Att ni tar bort bidragen kan ni inte komma ifrån.
Herr talman! Jag skall börja med att tacka Maj-Lis Landberg för att hon använde en del av sin taletid till att ytterligare beskriva centerpartiets bra förslag på bostadspolitikens område. Vi fick däremot reda på mycket litet om den bostadspolitik som socialdemokraterna tänker föra, utöver den förlängning som föreslås i budgetpropositionen av de bestämmelser som redan i dag gäller. Detta visar var initiativet för närvarande ligger i den bostadspolitiska debatten. Maj-Lis Landberg var förvånad och frågade varför vi har så bråttom med olika förslag. Så kort minne får man bara inte ha! De förslag som centerpartiet har lagt fram på det ekonomiska området — av typen att man bör avskaffa systemen med hyresrabatter och hyresförlustgarantier, införa ett nytt lånesystem, försöka rationalisera låneverksamheten, osv. — har inte väckts för första gången i år, utan ett par år tidigare. I vissa frågor har vi med tiden fått rätt. Det kanske vi också får när det gäller en rad av de förslag som vi nu har lagt fram. Inledningsvis konstaterade Maj-Lis Landberg att regeringens ekonomiska politik är framgångsrik. Riksbanken har nu kunnat sänka räntan ytterligare litet grand. Om regeringen hade varit förståndig och anslutit sig till många av de förslag som vi har lagt fram på det ekonomisk-politiska området, hade situationen nu varit ännu bättre. Då hade man inte i dag behövt resonera om en sänkning av räntan med 0,5 96, utan hade kunnat ta ett större steg. Vi tycker naturligtvis att det är mycket bra att vi äntligen har fått en räntesänkning, även om den enligt vår mening är för liten. Vi instämmer i den kritik som här framfördes av Tore Claeson och som LO, Industriförbundet och andra i dag har gett uttryck åt i tidningarna. En del av den socialdemokratiska politiken på det ekonomiska planet grundar sig i dag på vad Thatcher, Reagan, Kohl och Nakasone har hittat på. Prot. 1985/86:119 Det är ett gäng som socialdemokraterna i andra sammanhang inte är så glada 17 april 1986 åt att bli sammanbuntade med. mo oo se cc 0 Vi har föreslagit en mer rationell ordning då det gäller långivningen och låneförvaltningen. Maj-Lis Landberg sade med anledning av detta förslag att bostadsstyrelsen har konstaterat att den nuvarande låneförvaltningen är effektiv. Vi har egentligen aldrig ifrågasatt låneverksamhetens effektivitet. Vad vi har ifrågasatt är om det är rationellt att två effektiva organ sysslar med samma sak, när vi kan klara oss med ett. Ytterst är det låntagaren eller skattebetalaren som får bekosta verksamheten. Hur effektiva myndigheterna än är, är det i detta fall bättre med ett effektivt organ än två.
Herr talman! Jag börjar med Kjell Mattsson. Han talade om kort minne. Jag undrar om inte Kjell Mattsson har det kortaste minnet. Anledningen till de åtstramningar som vi nu tvingas göra är den dåliga ekonomiska politik som de borgerliga regeringarna förde under sex år. Det var en politik som skaffade oss den betydande statsskuld som vi övertog och de stora ränteutgifter som staten numera har. Mattsson tackade för att jag beskrev centerns bra förslag. I det här betänkandet har centern och socialdemokraterna gått tillsammans på några punkter. Det tycker jag är glädjande. Det som oroar mig är att folkpartiet har fjärmat sig från treklangen — förut var nämligen moderaterna isolerade. Dahlberg tog upp frågan om bostadsrätterna. Jag vill gärna deklarera att vi socialdemokrater är för bostadsrätter, men det får inte bli en spekulation i dem. Bostadsrättsformen är en mycket bra boendeform och ett mycket bra komplement till de andra formerna på marknaden. Det är svårt, Claeson, att vara i den situationen att man måste ta ansvar för hela landets ekonomi. Då kan man inte bryta ut ett område och säga: Här behöver vi inte göra några besparingar. Vi skall i riksdagen i dag ta ställning till ett förslag om en upptrappning av räntorna. Jag har från talarstolen sagt att det är angeläget att vi följer utvecklingen mycket noga, så att vi ser konsekvenserna av förslaget. Blir konsekvenserna alltför svåra, får vi återkomma i denna fråga. De flesta av dem som har varit uppe i debatten ingick i bostadskommittén, och man raljerar nu litet om sitt eget arbete i denna. Vi i bostadskommittén hade ju bostadsministerns uppdrag att komma med förslag till en ny bostadspolitik. Det är detta förslag som nu är ute på remiss. Om man tycker att de förslag som lämnas är dåliga, får man naturligtvis ompröva dem — vi har ju den ordningen i det här landet.
Herr talman! Maj-Lis Landberg försöker nu att blanda bort korten. Vad jag har nämnt i min replik är de förslag som har funnits i fråga om besparingar och omläggningar på bostadspolitikens område. Centerpartiet har inte infört några hyresförlustgarantier. Vi har inte heller infört några hyresrabatter. Det är utgifter som socialdemokraterna själva har skaffat sig. Det vill inte vi ha något ansvar för. 176 I diskussionen om omläggning av lånesystem har vi under lång tid hävdat att man här måste försöka att minska statens generella insatser och använda pengarna på ett riktigare sätt genom att ge stödet till dem som bäst behöver det. Därför skall detta inte blandas ihop med frågan om statsskulden. Även om jag nu skulle råka föregå en finansutskottsdiskussion, kan jag säga att socialdemokraterna i alla fall har lyckats öka statsskulden med 100 96 sedan man tog över. Så även socialdemokraterna får väl ta en del av ansvaret.

Herr talman! Först till detta med bostadsrätterna. Det har i flera sammanhang väckt rätt stor uppmärksamhet att vpk har föreslagit en begränsning när det gäller byggandet av bostäder för upplåtande med bostadsrätt. Även den som i likhet med mig omfattar principen om kooperativa boendeformer och vill främja boendekooperationen måste ju mot bakgrund av de senaste årens utveckling bli betänksam över systemet med insatslägenheter. Nästan alla vanliga hushåll måste ju låna till insatsen för en bostadsrätt. Allt fler måste nu avstå från denna möjlighet, i ett läge där priserna ligger på nivån 100 000 kr. eller 1 miljon. Om inte ett fungerande system med hembud och priskontroll återinförs, utestängs exempelvis de flesta ungdomar och barnfamiljer från denna möjlighet. Jag tycker att det faktiskt är dags att avliva den här s.k. ägandemyten. Ägandet utgör varken någon grundförutsättning för en rättvisare fördelning av bostäderna eller något verkligt boendeinflytande. För att ytterst förverkliga kravet på boendedemokrati måste ju andra reformer på bostadspolitikens område genomföras. Det gäller just sådana förslag som vpk driver, att effektivt motverka privata vinster, privat ägande och spekulation på bostadsmarknaden. Maj-Lis Landberg säger att det är angeläget att noga följa konsekvenserna av upptrappningen av de garanterade räntorna och menar att man måste återkomma till denna fråga om konsekvenserna blir svåra. Ja, men vi känner till konsekvenserna. Var och en som är läskunnig och vill följa vad som sker kan ju se vilka konsekvenserna blir från den 1 juli, när upptrappningen av de garanterade räntorna kommer. Det blir hyreshöjningar i storleksordningen minst 50 kr. per månad för flera hundratusen hyresgäster. Om man från socialdemokraternas sida är oroad över utvecklingen och avser att noga följa den, är det inte mycket att ta i för landets hyresgäster. Man tackar säkert från hyresgästernas sida för att ni visar oro för utvecklingen, men det vore faktiskt bättre med konkreta förslag, som skulle kunna innebära ett stopp för hyreshöjningar och att boendekostnaderna i stället pressades ned. Oron för landets ekonomi och ett deltagande i denna oro från människorna i landet måste väl också gälla hyresgästerna. Om det är som det är, nämligen att privata fastighetsägare och villaägare direkt har kunnat tillgodogöra sig vinsterna av de räntesänkningar som har skett, vore det rimligt att också landets hyresgäster fick göra det. Det är det jag menar.
Herr talman! När Kjell Mattsson talar om hyresförluster kan jag förstå att han inte delar vår uppfattning. Han delar ju inte i någon hög grad vår syn på den sociala bostadspolitiken. Tore Claeson säger att det inte är mycket att komma med att bara vilja följa utvecklingen av verksamheten och se vilka konsekvenserna blir. Jag menar att man skall titta på hela kakan. Det är nämligen så att den förda ekonomiska politiken innebär minskad inflation och sänkta räntor. Samtidigt har vi oljeprissänkningar. Man måste veta litet mer än vad vi vet i dag om hur detta slår på olika bostadsområden, olika bostadsformer osv. Vi vill följa utvecklingen och se vilka konsekvenserna blir på hyresmarknaden, och det får vi reda på efter halvårsskiftet.

Herr talman! Låt mig först säga att jag är glad över att regeringen i proposition 95 föreslår att vi skall ta bort produktionskostnadsprövningen för styckebyggda småhus. Därmed har min motion Bo220 från allmänna motionstiden blivit tillgodosedd. Trähusfabrikerna slipper nu en mängd onödig och fördyrande byråkrati. Man kan satsa på hög kvalitet, som gör husen billigare att bo i, utan att löpa risk att få nej till bostadslån. Herr talman! När riksdagen beslutade om ett stort bostadsförbättringsprogram, det s.k. ROT-programmet, i december 1983 betonade man att det är viktigt att all reparation, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder sker ”på ett varsamt sätt så att byggnadens särdrag och dess byggnadstekniska, kulturhistoriska och miljömässiga värden beaktas”. Före ROT gällde att det bara gick att få fördelaktiga lån, om ombyggnaden gav nybyggnadsstandard. Tanken med ROT var alltså bl.a. att göra det möjligt för fastighetsägare att finansiera en ombyggnad som var mindre genomgripande. Riksdagens intentioner, liksom propositionens, var alltså att åstadkomma en större varsamhet i upprustningen. Men hur har det blivit i praktiken? Kritiken har varit hård från många håll. Hyresgäster är förtvivlade för att deras hem försämras genom alltför genomgripande ombyggnad, som de personligen inte gett klartecken till. Kvaliteter som de uppskattar offras för att uppfylla stela normer på en standard som hyresgästerna inte vill ha. Och till råga på allt får de kraftigt höjd hyra. Det är alltså i verkställandet det har gått snett. Riksdagsbeslutet har inte följts upp med särskilda ombyggnadsnormer och ändring i byggnadsstadgan. Man har kopplat samman varsamhetsbestämmelserna med planoch bygglagen, som ju dröjer, och man har inte heller använt bostadsfinansieringssystemet för att få fram en varsam ombyggnad. Det här visar en beklaglig stelhet i vårt byråkratiska system. När riksdagen beslutat om varsamhetskrav är det ju det som är det väsentliga — inte i vilket sammanhang reglerna skall utarbetas. Regeringen kan inte frånta sig ansvaret för att beslutet inte följs upp. Vi tycker att det är väl motiverat att kräva att den utvärdering av ROT som nu pågår och som skall redovisas i höst leder fram till klara regler till myndigheterna, så att riksdagens intentioner att stödja varsam upprustning genomförs. Jag yrkar bifall till reservation 39. När vi försöker spara på statens utgifter är det viktigt att vi inte gör det på ett sådant sätt att vi förstör oskattbara värden. Kulturhistoriskt värdefulla hus kräver mycket arbete och stor kunskap för att hållas i stånd. Det är en självklar uppgift för samhället att se till att vi lämnar över till våra barn de gåvor vi fått av våra fäder i ett gott skick. Miljöförstöringen i vårt nuvarande industrisamhälle medför påfrestning på byggnader, som kan ha hållit i hundratals år och nu förstörs på något årtionde. Det är viktigt att vi tar till vara kunskaperna och upprätthåller det praktiska handlaget när det gäller byggnadssätt från äldre tid. Hantverket ger ju ett särskilt liv åt byggnaderna, vilket industritillverkade element aldrig kan ge. Börje Blomés Utbildning på AMU-center, som just nu presenteras på Inforums utställning, är av mycket stort värde. Att kunskaperna fortfarande finns i vårt land bär inte minst den förnämliga restaureringen och ombyggnaden av detta hus vittnesbörd om. Regeringen har föreslagit några futtiga tiotal miljoner till tilläggslån för upprustning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Därför är det mycket glädjande att bostadsutskottet har kunnat enas om en höjning av ramen. Helst borde det inte finnas någon begränsning. Jag hoppas på ett nytt synsätt i nästa budgetproposition. Man bör se tilläggslån till sådan här ombyggnad som en värdefull investering och inte som en utgift. Vi måste hitta mera förnuftiga sätt att räkna på! Däremot tycker jag att det är kvalificerat slöseri att bevilja tilläggslån för hopslagning av lägenheter. Det finns obestridligen ett behov av små lägenheter. Således finns det verkligen ingen anledning att underlätta att dessa försvinner. Det är vanligt att slå ihop lägenheter när man moderniserar. Även om antalet sammanslagningar minskat det senaste året visar SABO:s statistik att ungefär hälften av alla ettor rivs vid ombyggnad. Ungdomar har rätt att få hyra en egen bostad när de flyttar hemifrån. För att de skall ha råd till det får denna inte kosta för mycket. Jag vet att de flesta ungdomar innan de får familj är mer än nöjda med en etta med gårdagens standard. De värderar låg hyra och centralt läge mycket mer än frysboxar, badkar och rymliga kök. Samhället direkt försvårar för ungdomarna att få detta behov tillfredsställt genom att subventionera lån för att ettorna skall försvinna. Det är bra att riksdagen nu föreslås göra ett uttalande om ytterligare åtgärder från regeringen för att bygga enklare bostäder. Detta möjliggörs genom särskilda dispensregler eller ändringar i bostadsfinansieringsförordningen. Men lika viktigt är det att man inte river de lämpliga lägenheter som redan finns. Jag yrkar bifall till reservation 56. På gamla dar blir bekvämligheten ett villkor för att man skall kunna bo kvar i sitt hem. Det är därför egendomligt att regeringen nu föreslår att bostadsförbättringslånen till pensionärer och handikappade som inte har råd att rusta sina hus tas bort. Enligt vår åsikt bör dessa lån finnas kvar. Vidare Prot. 1985/86:119 bör reglerna ses över. Det skall vara helt klart vilka som har rätt att få lån. Jag yrkar bifall till reservation 50. Det är ofta mycket dyrt att installera hiss i äldre hus. Men samtidigt kan det vara en förutsättning för att äldre skall kunna bo kvar. Därför har jag mycket svårt att förstå reservation 52, av vilken framgår att man inte vill att staten skall fortsätta att stå för en del av kostnaderna för hissinstallationer. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Annars tror jag att vi i långa stycken är överens när det gäller inställningen till de äldres rätt till en god bostad, självbestämmande och service. Det är väsentligt att det finns olika former av boende, så att olika individers behov kan tillfredsställas. Så länge man vill skall man få hjälp att bo hemma. När man måste och när man vill flytta från sitt hem är servicehus en utmärkt lösning för många. Men också ålderdomshemmen behövs. Där kan omvårdnaden bli mera hemlik. På förslag i motioner från socialdemokraterna, folkpartiet och centern gav riksdagen i våras regeringen till känna att ålderdomshemmen skulle kunna rustas upp utan att de för den skull behöver nå upp till servicehusstandard. Vi tycker att det är bra att utskottet återigen slår fast detta. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Till sist vill jag ta upp en stor fråga, nämligen det omfattande arbete som måste läggas ned på ombyggnad av vattenoch avloppssystemet. Vi i centerpartiet har både förra året och i år motionerat om ett större statligt engagemang för att man skall kunna komma till rätta med detta problem. Det finns vattenledningar till i stort sett varje bostad här i landet. Men ledningarna håller på att vittra sönder. Stora mängder vatten läcker ut till stora kostnader. Kommunerna försöker lappa och laga i den utsträckning man måste och har råd till. Det är viktigt att staten hjälper till med ett långsiktigt program, så att detta underhållsarbete kan säkerställas och förverkligas. Värdet på Sveriges VA-nät beräknas till mellan 150 och 200 miljarder kronor, men det läggs bara ned ca 150 milj.kr. per år för att hålla det i stånd. Det är en orimligt låg renoveringstakt. Det skulle bli många arbetstillfällen över hela landet om man på allvar tog itu med ett program för VA-systemet. Det är först och främst anläggningsarbeten, men också materialindustrin får beställningar. Plaströr är vanliga nu, men det finns också idéer — väl värda att pröva hos t.ex. Avesta AB - om investeringar i garanterat hållbara rostfria rör. I samband med ett statligt program för VA-systemet skulle man också kunna överväga nya, ekologiskt mer anpassade former för att ta hand om avloppet. Vårt nuvarande system är egentligen inte särskilt begåvat. Vi blandar näringsämnen och kemikalier med renat vatten och sänder det långa vägar för att sedan med möda, och inte alltid särskilt framgångsrikt, dela upp ämnena igen i reningsverk. Härvid får man svårbehandlat slam som bönderna vägrar lägga ut på åkrarna och vatten som går ut till recipienten, visserligen utan fosfater men ofta med en hel del giftiga ämnen kvar. Här finns uppenbarligen utrymme för nya idéer. Det är rätt tid att tänka igenom systemet nu, när det gamla håller på att gå sönder. Kanske skall vi ha mer lokala lösningar, där näringsämnen tas till vara utan att kravet på bekvämlighet eller hygien minskar. Kanske kan vi arbeta fram metoder som skulle passa också i en värld där sötvattentillgången oftast är mycket begränsad, både därför att det kan ge vår exportindustri nya marknader och därför att det är mer tillfredsställande att använda en teknik som är globalt möjlig och ansvarig. Jag ber att få yrka bifall till reservation 41.

Herr talman! Jag skall ta upp frågan om ungdomens situation på bostadsmarknaden, och det berör reservation 34 i betänkandet. Bostadsmarknaden hårdnar alltmer. Antalet bostadssökande ökar snabbt —- i Helsingfors står ca 130 000 personer i bostadskö, varav ca 30 000 ungdomar. Bostadsutskottet är enigt om att bostadsbristen måste uppmärksammas. Det måste vidtas en rad åtgärder som kan bidra till att såväl ungdomarnas som andras bostadssituation kan lösas. Den bostadsbrist som i dag råder i Helsingfors har lett till att det är nästan omöjligt att få en lägenhet i innerstaden via bostadsförmedlingen. Detta beror till en viss del på den stora inflyttning som har skett till Helsingfors under de senaste åren. En av anledningarna till detta är att det i Helsingfors finns bättre möjligheter till arbete än på många andra håll i landet. Den stora bostadsbristen har lett till skyhöga priser på bostadsrätterna. Det är de köpstarka grupperna som kan konkurrera om bostäderna i innerstaden. En annan anledning till att det saknas bostäder är också att många grannkommuner till Helsingfors inte har levt upp till sitt ansvar att bygga bostäder åt sina ungdomar i den utsträckning som behövs. Det finns flera orsaker till bostadsbristen, och ett exempel är bankernas generositet när det gäller att låna ut pengar till köp av bostadsrätter och fastighetsandelar. Omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter har gått snabbt i Helsingfors. I genomsnitt har drygt 2 000 lägenheter per år sedan 1980 omvandlats till bostadsrätter. Trots den snabba omvandlingstakten har prisutvecklingen på bostadsrättslägenheter varit svindlande. En trea kostar i dag 0,5-1 milj.kr. beroende på stadsdel. Trots att allt fler hyresrätter omvandlas till bostadsrätter är ännu 70 96 av lägenheterna hyresrätter, men hyrorna är så höga att den vanlige inkomsttagaren ofta måste avstå från att hyra lägenhet. Detta gäller i högre grad ungdomar med låg inkomst. Ett annat problem är de övernattningslägenheter som ägs av näringslivet och organisationer i Helsingfors och ute i landet. Det beräknas att ca 28 000 sådana lägenheter finns i Helsingfors, varav de flesta finns i innerstaden. Med tanke på den stora mängd övernattningslägenheter som finns skulle man kunna göra en närmare undersökning om användningen och behovet av dessa lägenheter. Problemet med övernattningar måste kunna lösas på annat sätt. Då skulle man kunna erbjuda en viss del av dessa lägenheter till bl.a. bostadslösa ungdomar. Det finns i Helsingfors inredningsbara vindar som skulle kunna ge 3 000-4 000 lägenheter. För att inreda dessa vindar måste det finnas möjligheter att genom särskilda dispensregler eller ändringar i bostadsfinansieringsförordningen främja tillkomsten av lägenheter för i första hand bostadslösa ungdomar. Men även vindarna börjar nu bli spekulationsobjekt. De förses med en exklusiv inredning och säljs för miljonbelopp. Det blir återigen de köpstarka som vinner. De förvärvar sådana lägenheter i stället för dem som har behov av en lägenhet. Moderaterna talar i sin reservation om att främja ett ökat bosparande, och då inte minst hos ungdomen. Det kan jag instämma i. Men priset, hyran på en lägenhet, måste ligga på en överkomlig nivå för en ung inkomsttagare med ungdomslön, studieskulder osv. Sparmålet måste vara uppnåeligt också för en vanlig inkomsttagare. Herr talman! Detta är några exempel på ungdomarnas situation på bostadsmarknaden i Helsingfors. Det är därför av största vikt att den av regeringen förordade försöksverksamheten rörande de ungas boende genomförs. Jag yrkar avslag på reservation 34 och bifall till utskottets hemställan i motsvarande del.

Herr talman! Jag vill gärna instämma i det mesta av vad Berit Bölander sade beträffande ungdomens bostadsfråga. Jag uppehöll mig något vid detta i mitt tidigare inlägg. I repliken vill jag emellertid varna för att vi får ungdomsbostäder med sämre besittningsskydd än när det gäller andra bostäder. Dessutom kan det bli fråga om mera omfattande lättnader beträffande olika normkrav och bestämmelser, som är nödvändiga att tillämpa för att lägenheter skall fungera bra som bostäder. Jag håller med om att man i samband med reparation, omoch tillbyggnader skall kunna ge dispens för bibehållande av vissa s.k. ofullständiga lägenheter som för närvarande finns. Man skall också kunna erhålla räntelån utan att behöva göra alltför omfattande ändringar av äldre lägenheter. Vi är överens om att man måste ta vara på alla möjligheter för att snarast bereda ungdomarna egen bostad, men detta får inte ske på så sätt att det görs avsteg från viktiga krav när det gäller bostädernas utrustning och utrymmen. Finns det en god vilja bör det emellertid finnas möjligheter att åstadkomma en del på detta område. Men då skall vi veta att motståndet finns hos de privata fastighetsägarna, som dominerar bostadsbeståndet i de större städernas centrala delar. Det är möjligt att det på det området måste bli lagstiftning för att vi skall kunna tillvarata alla möjligheter utan att ge utrymme för spekulation i lyxvåningar m.m., som Berit Bölander framhöll.

Herr talman! Berit Bölander tog upp frågan om ungdomsbostäder, framför allt i storstadsområdena och kanske främst i Helsingfors. Jag delar uppfattningen att det här finns möjligheter att få fram enkla och billigare bostäder. Men det märkliga är att det parti som Berit Bölander tillhör har makten i såväl Sveriges riksdag och regering som Helsingforss stadshus, och företrädarna för Berit Bölanders parti gör ingenting och har inte gjort någonting för att förverkliga de möjligheter som finns. Det är det vi har påtalat. Det är så lätt att göra sådana förändringar i normer och regelsystem att det skulle bli möjligt att snabbt få fram kanske ända upp till 10 000 smålägenheter bara här i Helsingfors. Men varken bostadsministern eller partikamraterna i Helsingforss stadshus har gjort någonting konkret, och då har vi naturligtvis den situation vi har. Släpp tankarna på de krav vi ställer på byggnation i allmänhet, och de här bostäderna kommer snabbt fram. De kommer också att bli billiga att få fram när man gör de föreslagna förändringarna i regelsystemet. Talet om att det då enbart blir spekulation och att det är de som har pengar som kommer att köpa den här typen av lägenheter faller på sin egen orimlighet. Så många rika människor finns det inte att det bara är rika som kan köpa sådana här lägenheter. Att priserna på bostadsrätter i Helsingforss innerstad är så höga beror naturligtvis på att efterfrågan är så mycket större än tillgången.

Herr talman! Det är positivt att moderaterna håller med oss i det mesta. När det gäller vindarna vill jag bara kommentera att det faktiskt inte är så enkelt att komma åt dessa vindar därför att största delen av dem finns i hus med privata fastighetsägare. Det är en förklaring till varför det kan vara svårt att komma åt att bygga om dem så att det inte bara blir sådana exklusiva vindsvåningar som man ser utannonserade i pressen nästan varje dag. När det gäller priserna vet vi att det är bristen på bostäder och den stora efterfrågan som har gjort att man har utnyttjat situationen, och priserna har stigit. Man kan ganska lätt konstatera att om man inte har pengar måste man få en lägenhet via bostadsförmedlingen. Det är bara så. Har man pengar så har man möjlighet att köpa sig en bostad.
Herr talman! Att fastigheterna är i privat ägo är ingenting som behöver hindra att det blir lägenheter på vindarna. Det är i stället en fördel. Jag har i kontakter med Fastighetsägareförbundet och Fastighetsägareföreningen hört att mängder av deras medlemmar bara väntar på att bostadsministern skall ge de lättnader jag efterlyste. Det är i väntan på detta som ingenting sker. Om Berit Bölander går till Hans Gustafsson i morgon och får fart på honom så lovar jag att se till att fastighetsägarna utnyttjar de möjligheter som vi tillsammans kan skapa. Sedan kanske vi har 3 000-5 000 smålägenheter inom ett år. Det vore väl ett bra m-s-samarbete att se fram emot!
Herr talman! Självfallet är det viktigt att vi kan samarbeta över partigränserna, och vore det så enkelt att jag bara kunde gå till Hans Gustafsson och säga att nu fixar vi det här, så vore det jättebra. Jag vet att det faktiskt är pengar som i dag styr väldigt mycket av de privata fastighetsägarnas handlande, och det är lockande att sälja dessa vindar och få dem inredda som exklusiva vindsvåningar. Jag lovar att vi från vårt håll skall göra vad vi kan för att se till att detta till största delen blir ungdomsbostäder, och bra sådana. Jag ser fram emot ett samarbete med moderaterna och de övriga partierna i den här frågan.

Herr talman! Jag skall här något beröra de äldres boende. Alla — gammal som ung — har vi behov av en bra bostad. Hur denna vår bostad skall se ut varierar dock kraftigt beroende på önskemål och på vilka behov vi anser oss ha vad gäller boendet. Önskemålen om bostadstyp och bostadsstandard varierar kraftigt beroende på efterfrågarens egna preferenser. Det är, menar vi, de boendes önskemål som skall vara utgångspunkten för vår bostadsplanering. Människor måste här — som i så många andra situationer i livet — erbjudas valfrihet. Önskemålen vad avser vårt boende varierar starkt genom livets olika skeden. Den ensamstående studerande, eller hon som just flyttat hemifrån och för första gången i livet skall pröva hur det är att bo på egen hand önskar en viss typ av boende, de samboende eller nygifta en annan. Enbarnsfamiljen önskar kanske inte så stor lägenhet eller egnahem som flerbarnsfamiljen. Det äldre paret önskar kanske en mindre lägenhet än den de bott i under åren barnen fanns hemma. Önskemålen skiftar under livets gång och dess olika skeden. Vi kan konstatera att vi i Sverige — generellt sett — har en bra för att inte säga hög boendestandard. Vissa grupper — främst bland de äldre — har dock en boendestandard som inte uppfyller de krav vi ställer på ett bra boende. Jag tänker då närmast på dem som i dag av en eller annan anledning tvingas till institutionsboende i någon form. Det gäller att för dem skapa en så hemlik miljö som möjligt och erbjuda dem som så önskar att bo i eget rum. Folkpartiet tar i motion Bo213 upp frågor som rör just de äldres boende. Jag tänkte här lyfta fram några synpunkter och förslag som nämns i motionen. Den del av livet som inträder efter 65 års ålder skall inte betraktas som en fristående och artskild del av livet. Det innebär bl.a. att vi som äldre, även med omfattande behov av service och vård, skall ges möjlighet att bo kvar i vår vanliga bostad och i vår invanda miljö så länge som möjligt. Den personliga integriteten och rätten att få fortsätta att vara den man är skall respekteras, och detta hör intimt samman med det egna boendet — det egna rummet. Erfarenheten säger dock att dessa mål inte är uppfyllda. De äldres verklighet visar ofta något helt annat. Som jag tidigare sagt så har vi i Sverige en hög boendestandard — de äldre dock en något sämre än befolkningen i Övrigt. 89 96 av alla äldre bor modernt, under det att andelen av hela befolkningen är 94 96. De äldres andel av befolkningen kommer framöver att vara relativt oförändrad. De utgör ungefär 17 960 av befolkningen i dag. Däremot kommer åldersfördelningen bland dem som är över 65 år att förändras. En allt högre andel kommer att vara över 80 år. År 1960 var 16 26 av de äldre över 80 ÅN 1983 var de 21 96 och år 2000 kommer de, enligt beräkningar, att utgöra 28 0 av alla äldre. Detta kommer att ställa än högre krav på äldreomsorgen i framtiden. Om det skall vara möjligt att även i fortsättningen minska institutionsboendet och göra det möjligt för människorna att på äldre dar bo kvar i sin hemvanda miljö krävs större satsningar på service och vård i hemmet. 43 96 av alla icke-moderna bostäder bebos av äldre hushåll. År 1980 var det 105 000 äldrehushåll, motsvarande 137 000 personer, som saknade modern lägenhet. Framför allt rörelsehindrade äldre bor sämre än befolkningen i övrigt. Det gäller här att öka tillgängligheten och boendestandarden på ett sådant sätt att självständigt liv och ett eget boende blir möjligt. De allra flesta äldre människor bor dock i vanliga bostäder där de klarar sig själva utan nämnvärd hjälp vare sig av anhöriga eller från samhället. Behovet av särskilda stödåtgärder uppstår först när ålder och sjukdom leder till funktionsnedsättningar som medför behov av hjälp. Det är då som brister i tillgänglighet, dåligt planerad bostad och tillgång — eller inte tillgång — till service av olika slag kan bli ett allvarligt problem. Ännu återstår mycket innan boendet för dessa grupper kan utformas så att de får tillgång till den självständighet och delaktighet i samhället som de har rätt till. Alltför många tvingas fortfarande vårdas på institution, trots att de med bostadsanpassning och hemservice skulle kunna klara ett eget boende. Boendet för handikappade och för äldre människor skall präglas av självbestämmande vad gäller bostadsort, boendeform och servicenivå. En förutsättning för att ge möjlighet till ett utökat boende i vanliga bostäder är bl.a. en utbyggd hemtjänst och hemsjukvård. De institutioner som ändå behöver finnas kvar skall erbjuda olika grad av service. Valfriheten skall vara stor. Oberoende av servicegrad bör emellertid institutionerna utformas så att alla som så önskar kan få ett eget rum. Folkpartiet anser att ett tioårsprogram för eget rum och självständigt boende snarast skall utformas. I samband med detta måste en klarare kompetensfördelning mellan kommun och landsting när det gäller de äldres boende komma till stånd. Kommunen skall enligt gällande lagstiftning i princip svara för allt boende. I praktiken bor dock många människor som främst behöver omvårdnad och service på långvårdsinstitutioner som drivs av landstingen. Deras behov av sjukvård är ofta begränsat. Många av dessa skulle kunna bo i en egen bostad, eller i en servicebostad, om bl.a. hemtjänsten och hemsjukvården var tillräckligt utbyggd. En utbyggd hemsjukvård innebär också att skillnaden mellan dem som kräver vård på ett lokalt sjukhem, i en servicebostad eller i ett eget boende blir alltmer diffus. Strävan bör vara att insatserna av sjukvård, omvårdnad och service skall bli alltmer oberoende av boendeform. Men detta försvåras av att två huvudmän erbjuder boende för äldre. Detta har bl.a. uppmärksammats av en arbetsgrupp inom Landstingsförbundet i den s.k. primärvårdsrapporten. Där påpekar man bl.a. att det finns skäl att vidareutveckla och renodla den s.k. kompetensprincipen, så att primärkommunen successivt tar över ansvaret för den rena boendedelen för de patienter som har ett mer permanent boende på institution under det att landstinget koncentrerar sina resurser till att med utbildad personal svara för att utveckla sjukvårdsinsatserna oberoende av boendeform. En klarare kompetensfördelning, där kommunerna svarar för boendet, har många fördelar. T. ex. bör det bli lättare att förändra boendet för äldre om det finns en huvudman som är ansvarig för verksamheten. Tankarna på en klarare kompetensfördelning bör utvecklas vidare, och folkpartiet anser därför att konsekvenserna av en klarare kompetensfördelning mellan kommun och landsting bör utredas och att detta arbete bör bedrivas med parlamentarisk insyn. Folkpartiet har i motion Bo213 framfört förslag om detta och jag yrkar bifall till reservation 4. Slutligen: Många människors boendeproblem skulle kunna lösas om de hade tillgång till hiss. Uppskattningsvis 320 000 äldre människor i åldern 65-84 år bor i dag i lägenhet utan hiss. 94 000 av dessa är rörelsehindrade och 54 000 är så svårt rörelsehindrade att de behöver hjälpmedel eller hjälp av en annan person för att förflytta sig. 180 000 svårt rörelsehindrade bor i flerfamiljshus som endast kan nås med trappa. Installation av hissar är en i det här sammanhanget angelägen och avgörande åtgärd. Det finns ett stort behov av det stöd som statsbidraget till hissinstallationer innebär. Folkpartiet föreslår därför att riksdagen beslutar att 1986 års ram även får utnyttjas under år 1987. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 55 och även till övriga reservationer där folkpartister står som undertecknare.

Herr talman! Under våren 1985 beslutade riksdagen om åtgärder för att förbättra boendeförhållandena för gamla, handikappade och långvarigt sjuka. Vid det tillfället angavs tre mål för bostadspolitiken när det gäller situationen för dessa grupper, nämligen för det första rätten till frihet och integritet i boendet, för det andra rätten till stöd, hjälp och vård i bostadsmiljön, för det tredje rätten till en god boendestandard. Innebörden av detta är att alla människor skall ha rätt till en egen bostad, och runt om i vårt land pågår för närvarande ett intensivt arbete för att minska på institutionsboendet. Vi vet att många människor som i dag vistas på institutioner av olika slag skulle kunna skrivas ut till ett självständigt boende, om bostadsförhållandena förbättras och hemtjänsten och primärvården byggs ut. De flesta människor vill hellre bo kvar hemma än flytta till en institution när de blir gamla eller om de på annat sätt blir beroende av stöd och hjälp. De flesta sätter stort värde på att bibehålla sin självständighet. I ett eget boende kan man också undvika den passivisering som ofta blir en följd av det totala omhändertagande som institutioner i många fall erbjuder. Den målsättning vi nu har ställer stora krav på boendemiljöns kvalitet. Brister i bostaden och bostadsmiljöns utformning och tillgänglighet skapar social isolering och gör handikappade mer beroende av hjälp och stöd. Att ha en god utrymmesstandard och bostadsutrustning är naturligtvis särskilt viktigt för människor som behöver hjälp och stöd. Goda boendeförhållanden är ofta en förutsättning för en framgångsrik rehabilitering och för att människors mentala och fysiska resurser skall kunna tas till vara. Men med god boendestandard avses inte inte bara förhållandena i den enskilda lägenheten. Också tillgängligheten och den yttre miljön, integreringen i bostadsbebyggelsen i övrigt, förekomsten av service, möjligheter till grannkontakt och fritidsverksamhet har stor betydelse. 91 Fortfarande återstår det mycket att göra innan målsättningen om självständighet i boendet och rätten till ett eget boende är uppfylld, och det ställer stora krav på kommuner och landsting som har ansvar för detta. Det är glädjande att vi har politisk enighet om målsättningen på detta område. Det finns, som jag ser det, inte någon motsättning mellan de mål som riksdagen har antagit och de motionskrav som ligger till grund för reservation 4 av moderater och folkpartister. Jag tycker att det här är som att försöka slå in redan öppna dörrar. Vi har en klar målsättning och arbete pågår för fullt i hela landet för att målsättningen skall nås. Det är ett omfattande förändringsarbete som skall göras inom flera sektorer, som kan ta olika lång tid att uppnå och som kan bedrivas i olika takt i skilda delar av landet. Förändringsarbetet måste få ske i den takt som är praktiskt och ekonomiskt möjlig att genomföra i varje särskilt fall och för varje kommun och landsting. Därför är det onödigt att fastställa den tidsgräns som föreslås i reservationen. Det förtjänar också att påpekas vikten av att förändringen görs med största varsamhet och med hänsyn till de enskilda människor som är berörda, för att inte onödigtvis någon skall komma i kläm. De stora krav på samordning och samarbete mellan olika verksamheter och huvudmän som detta ställer talar också för att det bästa är att kommuner och landsting själva får komma överens om formerna för samverkan utifrån lokala behov och önskemål. Jag yrkar avslag på reservation nr 4. Jag yrkar också avslag på folkpartiets reservation nr 43, som tar upp frågan om flexibilitet vid tillämpningen av reglerna för ombyggnad av ålderdomshem. De regler som åberopas antogs av riksdagen våren 1985, och är utformade så att man har den möjlighet till flexibilitet som reservanterna tar upp. Dessutom antog riksdagen ett tillkännagivande till regeringen just på den punkten för att ytterligare klargöra sin ståndpunkt. I betänkandet anförs också att en redovisning bör lämnas till riksdagen om utfallet av tillämpningen, när de nya reglerna varit i kraft några år. Slutligen yrkar jag avslag på vpk:s reservation nr 5 angående kollektivt boende. Det finns behov av ett sådant socialt boende som aktualiseras i reservationen, men det finns också möjligheter att förverkliga detta inom ramen för nuvarande normoch lånebestämmelser. Insatser som efterlyses i reservationen om redovisning av förebilder och exempel kan också anses vara tillgodosedda bl.a. genom byggforskningsrådets försorg. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 4, 5 och 43.